Herr talman! Herr Åkerlind ville höra motiveringen till att utskottet har ansett sig kunna gå med på en höjning med 2 men inte med 3 miljoner kronor. Den enkla förklaringen är den, att någonstans måste ändå gränsen sättas. Utskottet har fastnat för Kungl. Maj:ts förslag, inte för motionärernas, och då räcker det med att utskottet säger att man biträder Kungl. Maj:ts förslag. Sedan är det ändå obestridligt att 5 miljoner kronor är mer än 3 miljoner. Här sker emellertid ändå en ökning med inte mindre än 70 procent jäm fört med föregående år. Det är inte många minuter sedan kammaren avslog en föreslagen ökning av anslaget till naturvårdsupplysningen med den motiveringen, att förslaget innebär en ökning med 20 procent av tidigare belopp. Det var en av herr Åkerlinds partivänner som anförde det motivet för avslag.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
Herr talman! Herr Hansson i Skegrie säger att utskottet har »fastnat> för 5 miljoner kronor. Det är nog ett alldeles riktigt uttryck. Man har stannat för denna summa utan motivering. Jag skulle fortfarande vara mycket intresserad av att få veta varför utskottet anser att utgifterna på detta anslag under nästa budgetår kommer att bli 1,5 miljon kronor lägre än de var budgetåret 1967/68.

Herr talman! Då jag är en av reservanterna bakom reservation nr 9 vid punkten 40 men mitt namn genom något tekniskt missöde inte kommit med i trycket, vill jag meddela detta. Det gäller här en mycket viktig del av naturvårdsforskningens område, nämligen frågan om överljudsflygets verkningar, som noga bör bevakas. Då jag tar för givet att en av motionärerna mera utförligt kommer att motivera reservationen, skall jag begränsa mig till att yrka bifall till denna.

Herr talman! Häromdagen kunde vi se i tidningen att motståndet mot det amerikanska civila överljudsflyget har skärpts vtterligare. Ett antal experter har rått president Nixon att lägga ner hela saken. Om han gör det vet vi inte. Säkerligen kommer starka påtryckningar att riktas mot den amerikanske presidenten för att se till att också Förenta staterna får den typ av flygplan som Sovjetunionen och England-Frankrike håller på att skaffa sig. I det nummer av tidskriften Newsweek som har kommit i dag sägs det också att den amerikanske transportministern Volpe personligen är för att projektet fullföljs. En sak vet vi säkert: både det ryska Tu-144 och det engelsk-franska Concorde har kommit mycket långt. Båda prototyperna har provflugits flera gånger, även om det än så länge troligen inte skett i överljudsfart. Vår motion handlar inte om hela detta problemkomplex. Den gäller något så självklart som att Sverige bör fortsätta sina egna studier av vilka konsekvenser främst från bullersynpunkt, som det civila överljudsflyget kommer att föra med sig. Sådana forskningar har vi bedrivit i vårt land under flera år. När Bo Lundberg var generaldirektör i flygtekniska försöksanstalten var flera personer sysselsatta med dem. De blev kända och uppskattade över hela världen, dock inte av de stormakter som hade lagt ner massor av pengar och prestige i de här projekten. Men det var ett av flygets stormakter oberoende land som tack vare en ytterst enveten verkschef kom att fästa mångas uppmärksamhet på de väldiga bullermattor på omkring 100 kilometers bredd som kan bli följden av det civila överljudsflyget. Sedan lämnade dock Lundberg chefskapet för flyktekniska försöksanstalten. Då lades forskningen om dessa frågor praktiskt taget ner. Men samtidigt har problemen blivit allt större och frågan alltmer brännande. I det ögonblicket avslutar alltså Sverige den forskning, som tidi gare betytt så mycket för att klarlägga miljöfarorna med överljudsflyget. Det tycker vi motionärer är felaktigt och anmärkningsvärt. Jag kritiserade förra året kommunikationsministern i en interpellationsdebatt för hans passivitet inför den svenska forskningen i frågan. Men statsrådet Lundkvist blev inte mer aktiv för den sakens skull. Därför återkom vi i år med en motion. Glädjande nog instämmer utskottet till största delen i vår kritik. Man säger att det civila överljudsflyget »måste noga bevakas från svenskt håll». Man framhåller att det är viktigt att expertisen på flygtekniska försöksanstalten »blir effektivt utnyttjad». Men man undviker att tillstyrka motionerna och litar i stället på att regeringen kommer att handla på något sätt. De litar inte vi på. Vi tror i stället att risken är stor att man återigen hänvisar till internationella studier i ICAO och OECD för att motivera passiviteten. Det är dåliga skäl. För det första är studierna i internationell regi delvis illa skötta bl.a. därför att flygets stormakter inte är intresserade av att man granskar följderna av vad de har för sig. För det andra kan vi i Sverige bidra till det internationella samarbetet mycket mer effektivt, om vi bedriver t.ex. en egen utvärdering av de undersökningar som gjorts i andra länder men som inte analyserats på något tillfredsställande sätt. Därför bör riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t säga ifrån, att flygtekniska försöksanstalten skall få i uppdrag att fullfölja de svenska studierna om överljudsflyget. Det kräver också herr Skårman i reservationen 9, till vilken herr Berndtsson redan yrkat bifall. Jag ansluter mig, herr talman, till det yrkandet. Men det är klart, att avgörande för ens inställning är hur viktig man anser frågan vara. Om man tycker att vi i Sverige gott kan vänta på utvecklingen och låta stormakterna och långsamma internationella organisationer klara forsk ningen, då behöver vi inte driva på frågan. Om vi däremot anser att de bullerstörningar som troligen blir en följd av överljudsflyget är så allvarliga, att vi måste göra allt som står i vår makt för att belysa och motarbeta dem, då bör vi fullfölja våra egna studier i ämnet. Det är detta sista som med skärpa krävs i motionerna och i reservationen.

Herr talman! Skillnaden i uppfattning mellan herrar Berndtsson och Ahlmark å ena sidan och utskottsmajoriteten å andra sidan är i sakfrågan ganska liten. Herr Ahlmark sade att vi i Sverige bör fortsätta vår egen forskning. Ja, det menar utskottsmajoriteten också att vi bör göra. Jag har den uppfattningen att dessa överljudsplan sannolikt blir framtidens flygplan och att vi varken kan eller bör bromsa utvecklingen. Tidsvinsten blir så stor, att man kommer att ta de kostnader och anstränga sig för att övervinna de olägenheter som eventuellt uppkommer. Men det behöver inte nödvändigtvis bli några olägenheter, ty vi skall naturligtvis inte kapitulera inför den väntade utvecklingen. Vi har ännu god tid på oss — i varje fall i vårt eget land — att sätta in motåtgärder för att söka eliminera de nackdelar som kan komma att uppstå när dessa plan en gång blir mer allmänna. Vi bör använda tiden för forskning om hur vi skall kunna bemästra problemen. Jag tror inte alls att det är omöjligt för teknikerna att konstruera sådana flygplan att bullret inte blir skadligt. Det är mot denna bakgrund som utskottet ställt sig positivt till ifrågavarande forskning, vilket också klart framgår av skrivningen. Men frågan berör ju inte bara våra egna förhållanden utan även internationella intressen. Sverige har också tagit initiativ för att få till stånd en internationell reglering av problemen. I utlåtandet framhåller vi bl.a. vikten av att den vid flygtekniska försöksanstalten befintliga expertisen blir effektivt utnyttjad. I detta uttalande ligger väl ändå den meningen att man skall göra vad man kan; i annat fall är expertisen inte effektivt utnyttjad. Jag vågar säga att utskottet med denna skrivning går ganska nära den uppfattning herr Ahlmark här velat framföra. Vi har den uppfattningen att motionens syfte kommer att bli tillgodosett även med den skrivning som utskottet har använt. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie började med att säga att skillnaden oss emellan var ganska liten. Han hänvisade till utskottets utlåtande och till reservationens formulering. Där är skillnaden att utskottet utgår från att Kungl. Maj:t kommer att med stor uppmärksamhet följa frågan och ta betydelsefulla initiativ. Jag tror inte att Kungl. Maj:t kommer att göra det om man inte får en beställning och en påtryckning. Hittills har man underlåtit att ta sådana initiativ. Hittills har passiviteten präglat regeringens hållning i den här frågan. Sedan kom utskottets ordförande in på en sakdiskussion om det civila överljudsflyget. Då visade tyvärr herr Hansson i Skegrie att det är en mycket stor skillnad mellan våra uppfattningar. Han sade att civila överljudsplan, s.k. SST plan, sannolikt blir »framtidens flygplan». Det är det mest långtgående uttalande jag någonsin har hört på denna punkt. Knappast ens de mest hängivna anhängarna av Concordeprojektet anser att det kommer att vara på det sättet. Avgörande för vad som skall bli »framtidens flygplan» är vad männi skorna och deras parlament bestämmer. Under de senaste två—tre åren har en stark opinion vuxit fram, inte minst i Förenta staterna men också i Västeuropa, som säger att vi inte skall tillåta civila överljudsplan om de leder till väldiga bangmattor att passera befolkat territorium. Jag tror inte att SST-planen blir »framtidens flygplan» över befolkade områden. De kommer att störa för mycket. Sedan säger herr Hansson i Skegrie att vi inte får »bromsa utvecklingen». Det beror på vad man menar med »utvecklingen». Vi får inte bli den tekniska utvecklingens fångar utan att ta hänsyn till vilket mänskligt lidande som kan bli följden därav. Vad överljudsplanen enligt nuvarande forskning och studier kommer att leda fram till är åskliknande bullermattor med ungefär 100 kilometers bredd, som alstras 1 varje ögonblick som ett överljudsplan befinner sig i överljudsfart. Då säger herr Hansson i Skegrie att han tror att vi kommer att kunna få fram sådana motorer som minskar bullret. Jag är mycket ledsen, herr talman, men det visar att jordbruksutskottets ordförande inte alls känner till problemen. Det är inte motorerna det gäller. Diskussionen har inte ett ögonblick gällt motorbullret, det gäller det buller som oavbrutet alstras på flygplanet när det går i överljudshastighet. Det har ingenting med själva motorn att göra. Och problemet med bangarna är inte löst. Tyvärr tror jag att den optimism som herr Hansson i Skegrie utstrålade inte är befogad.

Herr talman! När jag sade att jag trodde att överljudsplanen skulle vara framtidens melodi menade jag att vi med säkerhet kommer att få plan med högre fart än våra nuvarande. Ofta har man då tekniken frambringat något nytt sagt att det inte går att tillämpa i praktiken... Men jag har den uppfattningen att vi inte kan bromsa teknikens framsteg. Vad jag och utskottet däremot talar för är att vi måste inrikta oss på att eliminera de olägenheter som kan åstadkommas av dessa snabba plan, som vi med stor säkerhet får framöver. Det är alltså icke dagens plan som jag talar om, utan det är ett framtida plan som har samma fart utan att medföra de olägenheter som dagens överljudsplan vållar.

Herr talman! Jag hoppas att herr Hansson i Skegrie inte menar att vi bara skall vara teknikens fångar. Han upprepar gång på gång att vi inte kan bromsa teknikens utveckling. Jag har talat för att vi skall påverka utvecklingen i mänsklighetens tjänst. Om det blir konsekvenser som från miljösynpunkt inte är acceptabla, måste vi tämja och påverka tekniken. Nu senast var utskottets ordförande inne på tanken att man kanske i framtiden kommer att skapa civila överljudsplan, som inte åstadkommer sådana bangmattor som de nuvarande troligen kommer att vålla. Då skall vi acceptera dem, menade han. Jag håller helt med om att då kan de godtas. Men skall detta vara möjligt, vilket är ytterst osäkert, fordras väsentliga och aktiva forskningsinsatser från flera länders sida. När herr Hansson i Skegrie betonar vikten av sådan forskning stöder han alltså i sak, men inte formellt, reservationen.

Herr talman! För att kammaren inte skall få ett felaktigt intryck vill jag framhålla, att vi i jordbruksutskottet icke har tagit ställning för överljudsplan. Vi har sagt att i händelse sådana Concordeplan kommer att flyga över vårt land och detta medför besvär kommer de att förbjudas. Det kan tilläggas, herr Ahlmark, att regeringen inte har varit helt passiv på detta område. Den har ju tagit ett initiativ på det internationella planet, inom ICAO. Kammaren kan alltså med all säkerhet vara helt lugn. Jag har, herr talman, inte den förhoppningen att herr Ahlmark skall tro på regeringen; det har han tyvärr aldrig gjort och kommer väl aldrig att göra. Jag har vidare den bestämda uppfattningen att han inte kommer att tilllåta mig att få sista ordet, men det spelar mindre roll. Jag kommer ändå att på grundval av vad utskottet har anfört yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag måste faktiskt säga till herr Persson i Skänninge att den här diskussionen gäller inte forskningen inom OECD eller ICAO utan forskningen vid flygtekniska försöksanstalten. Beträffande denna svenska forskning har regeringen hela tiden varit förvånande passiv. Men jag har ingen som helst förhoppning om att herr Persson i Skänninge skall inse det.

Herr talman! Under denna punkt föreslås anslag till vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin. Det är ett nytt anslag som är att hälsa med tillfredsställelse — det behövs säkerligen alltför väl. Det är emellertid enligt förslaget begränsat till industrier, och många industrier är, för all del, stora förorenare av både vatten och luft. Eftersom det är dyrbart att vidta motåtgärder är det möjligt att somliga företag inte vidtar dem, eftersom de tycker att de inte ger någon direkt avkastning eller förräntning. Anslaget är därför avsett som en uppmuntran till företagen att vidta åtgärder. Reservanterna på denna punkt anser emellertid att bidragsmöjligheterna borde utsträckas till att gälla även jordbruket, eftersom riskerna för luftoch vattenförstöring från moderna stallar, silor etc. är betydande. Eftersom jordbruken är relativt små enheter blir investeringarna där proportionsvis kostsammare än inom industrin. Jag skulle därför tro att jordbrukarna många gånger anser att de investeringar de behöver göra är ekonomiskt ganska kännbara. Gårdarnas läge är också ofta sådant, att de inte kan anslutas till allmänna reningsanläggningar och reningsverk. Det förhållandet att det finns rationaliseringslån, kreditgarantier etc. för jordbruket innebär ingalunda något slags likställighet med industrin, utan det är mycket som talar för att dessa båda näringsgrenar borde likställas när det gäller möjligheterna att få hjälp ur detta anslag. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation 11 av herr Skårman m.fl.
Herr talman! Jag tycker att det är något av en utmaning mot jordbruket att man i jordbrukets huvudtitel fört upp detta anslag som enbart går till industrin och inte alls till jordbruket. Det är oförklarligt att man kunnat göra en sådan åtskillnad. Jag vill erinra om att det skett en väsentlig skärpning i fråga om kraven på rening av utsläpp från jordbruket; det gäller pressaft från silos, urin och slamgödsel. Kraven på att dessa ämnen inte får spridas ut på tjälad mark innebär att jordbrukarna ibland måste förstora redan befintliga anläggningar och vid nybyggnader ta till dem större än som annars hade varit nödvändigt. Detta medför betydande kostnader för jordbruket. En fråga, som i detta sammanhang är viktig men som kommer att behandlas vid ett annat tillfälle, är frågan om avdragsrätt för dessa kostnader. Sådan rätt föreligger inte nu; trots att det här är fråga om betydande kostnader får man inte göra annat avdrag än det generella avdraget på 1 procent på jordbruksvärdet av byggnader. Detta är ju ytterligt blygsamt. I detta avseende har även industrin ganska små men dock bättre möjligheter än jordbruket. Varför får då jordbruket inte del av detta bidrag? Det enda skäl som utskottet anfört mot förslag härom är att jordbruket kan få kreditgarantistöd. Men detta är ju inte alls jämförbart med det stöd som industrin föreslås få i detta avseende. Jag yrkar därför liksom herr Hansson i Skegrie bifall till reservationen på denna punkt.

Herr talman! Det är riktigt som det har sagts att detta är ett nytt bidragssystem. Bidrag skall i första hand utgå till redan etablerade industrier som behöver förbättra sina avlopp. Herr Hedin säger att detta är en utmaning mot det svenska jordbruket. Jag vet inte vad den utmaningen skulle bestå i. Jordbrukarna har i dag denna kreditgaranti. Jag tror inte att jag kan övertyga herrar Hansson i Skegrie och Hedin om att detta är en icke oväsentlig förmån som jordbrukarna redan i dag har. Kreditgarantierna gäller även nybyggnader och alltså inte bara ombyggnader av gamla anläggningar.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
Herr talman! Om herr Perssson i Skänninge har den uppfattningen att jordbruket skulle vara särskilt favorise rat i denna fråga, så har han fel. Den kreditgaranti som utgår till jordbruket för dylika anläggningar kompenseras av det statsbidrag som enligt förslaget i statsverkspropositionen skall utgå till industrin för anläggande av reningsverk. Statsbidrag skall nämligen kunna utgå till industrin med 25 procent av anläggningskostnaden, under det att jordbruket föreslås icke få något som helst statsbidrag. Herr Persson i Skänninge sade att detta kompenseras av den statliga lånegarantin med dess i någon mån lägre räntesats än övriga lån. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att räkna upp siffror som har framräknats för att illustrera resultatet för jordbruket och för industrin av en viss investeringsutgift.

I beloppet har då inräknats den s.k. räntesubvention — om jag får använda det uttrycket — som jordbruket har i form av statligt garantilån. Följaktligen ligger jordbruket mycket sämre till än industrin, när man nu påbjuder att avloppsreningsanläggningarna även för jordbruket skall! förbättras — ingen har ifrågasatt att ett sådant behov i och för sig föreligger. Det torde väl ändå vara riktigt att då jämställa jordbruket med industrin i detta sammanhang.
Herr talman! Jag tror inte att herr Persson i Skänninge har satt sig in i vad kreditgarantin betyder i jämförelse med det stöd industrin här föreslås få. Anta att en anläggning kostar 100 000 kronor. För jordbrukaren betyder det att ha måste ränta och amortera hela detta belopp. Om ränteskillnaden mellan det lån man kan få genom kredit garantin och andra lån uppgår till ungefär 1 procent det gör den enligt experter jag har rådfrågat — blir skillnaden för hela perioden, om lånet skall amorteras på 30 år, över 40 000 kronor. Så mycket mer får alltså jordbrukaren betala för denna anläggning i form av ökad ränta och ökade amorteringar. Förslaget innebär ju att indutrin i detta fall bara får 75 000 kronor att ränta, visserligen till något högre ränta, men skillnaden blir trots detta alltså så stor som över 1 400 kronor om året eller sammanlagt över 40 000 kronor. Här har lämnats olika ränteuppgifter, men det spelar ingen större roll. även om man skulle anta att skillnaden i ränta är 2,5 procent — vilket jag inte tror att den i något fall kan bli, men det har nämnts av någon — blir skillnaden i kostnaderna ändå över 30 000 kronor för den 30 årsperiod, under vilken lånet skall amorteras.

Herr talman! Med hänvisning till den motivering som finns i utskottsutlåtandet ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Glädjande nog har på bred front tagits upp en debatt om jämlikhetsfrågan — ett problem som berör många avsnitt av samhället. Vid utformningen av vårt demokratiska samhälle behövs i första hand ökade kontakter och ökat förtroendemannaoch konsumentinflytande för att kunna fånga upp de mångas önskemål och prioriteringar. Detta gäller människor i alla åldrar och grupperingar. Konsumenterna måste få komma till tals, något som i hög grad har sitt berättigande även när det gäller exempelvis stadsplanefrågor, bebyggelseplanering och boendemiljö. Lösningen av dessa frågor får inte vara en begränsad uppgift för politiker och fackmän, utan det krävs en samverkan med i första hand bostadskonsumenterna och deras företrädare. Dels gäller det konsumenteras miljöoch levnadsbetingelser, dels är det dessa konsumenter som i största utsträckning betalar kostnaderna för en god bostad och en god boendemiljö. Det är därför av största betydelse att man, när man i fortsättningen ämnar lägga fram förslag till nya stadsplaner och siktar till modern och bättre boendeservice, kan visa på att förslagen står i överensstämmelse med de bostadsintresserades uppfattningar. Av vikt är att man hämtar argument och prioriteringar från konsumenterna själva och att man med detta som underlag vidare diskuterar planutformningen med politikerna, byggherrarna och serviceproducenterna. Även de sociala myndigheterna och hälsovårdsmyndigheterna har numera genom sin verksamhet rika erfarenheter och kan ge synpunkter på en väl utformad boendemiljö och behovet av hyggliga och sanitära åtgärder för att förebygga felinvesteringar och dyra efterjusteringar på bostadsområdet. När det numera framhålles i debatten att konsumenten måste få deltaga i planbesluten, så innebär det inte att konsumenten ställes i motsatsförhållande till politiker eller planerare, men det är av betydelse att man kan få ett någorlunda fast grepp på konsumenternas önskemål, och detta är möjligt genom att det finns organisationer som redan nu har god inblick i den uppfattning och de önskemål som den stora majoriteten av bostadssökande har beträffande bostäder och boendemiljö. Inom hyresgäströrelsen, som representerar miljontals hyresgäster, har under lång tid undersökningar gjorts om krav och önskemål som föreligger, och sådana intervjuundersökningar fortsätter regelbundet. Det kan omnämnas att man inom samma rörelse utarbetat ett program om boendemiljö, som bl.a. bygger på de undersökningar som gjorts. Representanter för de organisationer som nämnts kan låta de önskemål som den stora gruppen av konsumenter har komma till uttryck genom sina erfa renheter. Det är därför av betydelse att dessa representanter kopplas in i god tid i stadsplanearbetet och inte först när en färdig stadsplan föreligger till beskådande. De organisationer som representerar konsumenterna måste bli remissorgan i stadsplanefrågor både när det gäller stadsplaneförslag på jungfrulig mark och när det gäller sanering av äldre bostadsområden där problemen säkert kan vara ännu mer komplicerade, eftersom andra hänsyn måste tagas till de slutna än till de öppna områdena. Vårt samhälle har i grunden förändrats, och glädjande nog har den bostadspolitik som förts i Sverige under efterkrigstiden ändrats från s.k. kategoriboende, d.v.s. en uppdelning av bostadsområdena efter socialgrupperingar, till ett helt annat och bättre system. Men vi lever i högsta grad i ett föränderligt samhälle, och därför måste man för framtidens bostadsbyggande anpasa sig till andra normer än tidigare. Det framhålles ofta särskilt från kommunalt håll att det är svårt att utarbeta en allt omspännande boendeservice på ett riktigt sätt. Jag ber att få understryka riktigheten av detta. Utom hänsynstagande till vanliga hyresgäster har vi exempelvis en mängd åldringar, handikappade och tillfälligt sjuka, vilka för närvarande upptar dyra vårdplatser därför att deras nuvarande bostadsmiljö inte på något sätt är lämplig. Det skulle vara mycket effektivare och ekonomiskt klokare om man på ett tidigt stadium kunde tillgodose dessa konsumenters krav på service och god miljö i våra blivande bostadsområden. Speciellt åldringarna kommer att kunna betala för att få sina grundläggande krav tillgodosedda, därför att deras ekonomiska situation avsevärt kommer att förbättras i takt med utbyggnaden av ATP. Hänsynstagande till de handikappades problem vid utformningen av de nya stadsplånerna skulle med all säkerhet innebära besparingar inom sjukvård och socialvård, där man skulle kunna avlasta vårdavdelningarna stora problem i fråga om långtidsvård och dyrbar service. Också andra frågor skulle få en allsidig belysning genom kontakter med bostadskonsumenterna. Det gäller barnen, som behöver ordentligt tilltagna, trafikskyddade lekplatser och dessutom varierande och fantasiskapande lekredskap, och ungdomen, som utöver rik tillgång till yttre lekoch idrottsplatser även har behov av studieoch fritidslokaler samt gemensamma =<:större samlingslokaler. Dessa senare lokaler har naturligtvis också stort värde för åldringar och övriga hyresgäster. Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden i allt större omfattning kräver förutom daghem, barndaghem och olika slag av annan service också bättre tillgång till läkare och sjukvårdspersonal inom området. Trafiksäkerheten i storstadsområdena är också en fråga av betydelse, inte minst med hänsynstagande till gamla människor, som känner sig isolerade i sina bostäder. Det behövs helt trafikfria och skyddade områden för både barn och äldre. Ett annat viktigt önskemål, där allas medverkan behövs, är ställningstagandet till bullerproblemen. När det gäller saneringsområdena är det av vikt att det nuvarande statliga stödet för upprustningsoch moderniseringsåtgärder och till nybyggnad ses över. Det förefaller att vara en öppen risk att alltför höga hyror inom saneringsområdena kan leda till en segregation av bostadsområdena efter de bostadsbehövandes ekonomiska förhållanden. En sådan utveckling ter sig i hög grad betänklig och bör motverkas genom statliga och kommunala åtgärder. Redan nu finns det färdigställda moderniserade saneringsområden, som tydligt visar att en sådan utveckling är i gång. Dessa nyuppröjda centrumområden i storstäderna, som nu har blivit väl tillgodosedda, är nämligen helt för behållna de människor som har de bästa inkomsterna.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

Herr talman! Trots de många motionerna och motionärerna har vi varit eniga i utskottet om denna fråga, och det behöver alltså inte sägas så mycket nu. Jag vill bara påpeka att man skall ha måttliga anspråk på att allting skall klaras genom lagstiftning. Lagstiftningen har mycket svårt att vara positiv och säga att så och så skall det vara och att man skall nå upp till en viss önskad standard; den måste i princip ange minimikrav. Vad som behövs är — vilket herr Svenning var inne på — en medverkan från allmänheten på olika sätt. Den måste kanaliseras, och allmänheten måste få möjlighet att sätta sig in i dessa problem, som är ganska svåra. Man måste också få politikerna att utforma program för de planer som sedan skall fullföljas av teknikerna. Beträffande de problem som är särskilt svåra — t.ex. trafikfrågor och föroreningsfrågor av skilda slag — krävs det en kombination med forskning på olika områden och med att utbildningen av teknikerna blir sådan att man tillgodogör sig alla de möjligheter som finns. Att kombinera en högt utvecklad teknik med medverkan från en allmänhet, som inte är utbildad och kunnig på området, är emellertid det stora problemet. Detta är också en av de frågor som den i utskottsutlåtandet omnämnda bygglagutredningen skall försöka finna en lösning på. Utskottet framhåller att de sakkunniga »har som en av sina huvuduppgifter att pröva ett planeringssystem som ger större möjligheter för olika intressenter att göra sig gällande under planeringsarbetet». Rent parentetiskt vill jag tillägga att det är ganska egendomligt att det har blivit sådan strid och diskussion just om planeringsfrågorna. Dessa är ju de enda kommunala ärenden som allmänheten har en möjlighet att ge sig in på innan man beslutar. Det förekommer väl ingen allmän debatt om vilken skattesats vi skall ha, när man på höstkanten bestämmer den kommunala budgeten, och inte heller om vad som eventuellt skall byggas. Just planfrågorna har emellertid allmänheten en reglementerad möjlighet att ta del av genom utställningsförfarandet. Detta kommer mycket sent in i processen, eftersom så mycket arbete är nedlagt i förväg, men det ger dock en formell möjlighet, vilket inte är fallet i några andra kommunala ärenden. Jag har bara velat påpeka detta som en kuriositet. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Herr Tobé nämnde att konsumenterna har möjlighet att ingripa i stadsplanefrågorna på utställningsstadiet. Det är emellertid alldeles för sent — jag har god erfarenhet av det eftersom jag suttit 20 år i en fastighetsnämnd. Ingripandet bör kunna göras betydligt tidigare. När ärendet väl kommit till utställningsstadiet blir det endast småjusteringar som göres. Vi vill i stället ge allmänheten möjlighet att öva inflytande i mycket god tid, annars blir områdena inte så utformade som önskvärt är. Vi vet alla att det är svårt, ja nästan hopplöst, att göra ingripanden i ett område när det redan är så gott som utformat. Vi önskar, som sagt, ett konsumentinflytande på ett mycket tidigare stadium — det framgår också av motionerna.
Herr talman! Detta var ju precis vad jag sade. Men vad jag tyckte var kuriöst var att det skulle krävas större konsumentinflytande just på detta område, som är det enda inom den kommunala verksamheten där allmänheten har inflytande.

Herr talman! När vi nu ändå fått en debatt trots att utskottet varit enigt vill jag göra några påpekanden i anledning av vad herr Svenning och herr Tobé har sagt. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att vi diskuterar dessa frågor. Jag kan till alla delar instämma i vad herr Svenning har anfört.

Jag tror att Jetta är av intresse för alla berörda instanser — de må vara kommunala förtroendemän, allmänhet eller experter. Vi måste få till stånd en mer intensiv debatt än vi hittills haft i dessa frågor. Herr Tobé har påpekat att detta område är nästan det enda där allmänheten aktivt kopplas in i samhällsdebatten. Det är i och för sig inte så märkligt. Hur man utformar miljön, vilka kommunikationer som upprättas och vilka möjligheter till fritidsaktiviteter som planeras i de nya bostadsområdena berör ju i hög grad de enskilda mänaiskorna, barnen och familjerna. Det är Snligt min mening absolut nödvändigt att lyssna på vad människorna tycker ch. tänker i dessa frågor. Det räcker inte att bara överlämna åt kommunalpolitiker och experter att lösa problemen. Jag förstår att dessa många gånger tycker att det är en belastning när allmänheten ges möjlighet att påverka utvecklingen — det fördröjer genomförandet av planerna etc. Kommunalpolitikerna tycker kanske att eftersom de en gång har fått allmänhetens förtroende att klara frågorna behöver människorna inte vidare lägga sig i dem. Jag tror inte att man kan se det så. Vi bör vara tacksamma för den aktivitet som de enskilda människorna visar och vara lyhörda för deras åsikter. Därför delar jag herr Svennings mening att man så tidigt som möjligt i planeringsprocessen bör få till stånd debatt, opinionsbildning o. s. v. och ge allmänheten möjlighet att följa frågorna fram till slutet. Nu får vi hoppas att bygglagutredningen kommer att ta upp dessa problem till grundlig debatt och lägga fram förslag om hur man skall kunna åstadkomma denna kontakt med allmänheten på ett så effektivt sätt som möjligt. Herr talman!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

Herr talman! Det är nu åter dags att diskutera oppositionens förslag om en utredning angående möjligheterna att låta allmänheten mer påtagligt och mer personligt bli delägare i statlig företagsamhet.

Vi har hittills inte mött någon förståelse för detta förslag. Nu tycker jag att tiden är mogen för en socialdemokratisk medverkan till en mer modern form av näringspolitiskt samarbete mellan stat och allmänhet. Vi upplever nu hur staten börjar söka samarbete med enskilt näringsliv; staten och industrierna kommer överens om att staten skall köpa in vissa aktieposter av näringslivet. Principen är tydligen att endast enskilda företag skall dela med sig av aktierna. Denna princip kan man väl i längden inte hävda om det ligger någonting bakom statsrådet Krister Wickmans förkunnelse i olika näringspolitiska sammanhang att det behövs ett samarbete. Skall detta samarbete ta sig uttryck i att aktier går bara i den ena riktningen? Vi vill emellertid inte gå så långt att vi förordar att svenskt näringsliv skall köpa stora aktieposter i statliga företag. Det är heller inte fråga om majoritetsposter. Vi säger i stället så här: Gör det nu äntligen till en realitet att den svenska allmänheten får känna att den verkligen är meddelägare i de företag som vi säges gemensamt äga. Det enda verkligt realistiska sättet att åstadkomma detta är att enskilda människor visar de statliga företagen ett sådant förtroende, att de tecknar en eller flera aktier i något av dessa företag. En sådan satsning skapar mer än något annat en känsla av meddelägarskap. Lika väl som man sätter in en slant på banken — det är ju enligt regeringen fartfarande en vällovlig gärning för att få en sparränta — borde enskilda människor få en möjlighet att köpa en aktie i ett statligt företag och kunna räkna med chansen att få en utdelning. Allt fler aktiesparklubbar bildas, och t.o.m. politiska ungdomsorganisationer har fattat intresse för denna verksamhet. Vore det så märkvärdigt om de politiska ungdomsorganisationerna också skulle få intresse av att äga statliga aktier och av att kunna göra sin röst hörd på de statliga aktiebolagens bolagsstämma? I dessa företag borde man väl kunna få en tillfredsställande insyn som aktieägare. Staten skulle kunna bli mönsterupplysare och demonstrera hur informationen mellan allmänhet, aktieägare och företagsledning skall skötas. Detta måste, tycker jag, vara ett nytt starkt argument; det har inte tidigare tillförts denna debatt. Jag vill framhålla ytterligare en sak, nämligen att statens företag liksom de flesta andra företag har behov av ytterligare investeringsmedel eller behov av att öka sitt aktiekapital. Använd då medel som inkommer frivilligt i stället för att använda skattebetalarnas pengar! Frivilliga insatser är bättre än pengar som avlämnas under knot — skattepengar. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till i detta sammanhang är effektiviteten.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
Herr talman! Detta är, som herr Lothigius sade, ingen ny fråga för kammaren. Det kan därför inte finnas behov av någon större debatt om den. Detta har ju i många år varit en följetong i kammaren. Vad som är nytt i år — det finns verkligen något nytt i år — är att det bara förekommer en reservation. Moderata samlingspartiet har denna gång förenat sig med övriga borgerliga partier och begär endast utredning om försäljning av statliga aktier. Förut hade man alltid haft en reservation för direkt försäljning av statliga aktier. Enigheten är dock inte så fullständig att det inte finns motioner från moderata samlingspartiet, i vilka man talar om att man vill ha förslag till höstriksdagen om direkt försäljning. Jag hoppas att den moderation som moderata samlingspartiet visat genom att i år i reservationen endast begära en ut redning skall bestå så att vi nästa år helt slipper motioner i "denna fråga. Jag tror att det är en riktig utveckling, om man kan komma dithän. | Vi talade i fjol höst om statlig företagsamhet, och även moderata samlingspartiet hade då varit med om ett utlåtande från bankoutskottet i vilket det talades om att det var nödvändigt med nya statliga företag, bl.a. i Norrland. Jag tycker att detta rimmar illa med kraven att man skall sälja ut aktierna i de statliga företag som finns. Finns allt det kapital ledigt som herr Lothigius tror, och finns det folk som bara längtar efter att få investera pengar i dessa statliga företag, så är de välkomna. Enbart i Norrbottens län kan vi erbjuda investeringsmöjligheter = för oändligt många hundratal miljoner. Jag skulle kunna tänka mig en utveckling med statlig och privat företagsamhet i lokaliseringssyfte i Norrland. Alla de pengar herr Lothigius talar om är välkomna dit upp för nylokalisering— men att sälja ut aktier i LKAB o.s. v. skulle inte skapa några nya sysselsättningstillfällen. Då skulle detta kapital kunna komma till verklig nytta, och detta skulle inte bara behöva vara ett rent principinlägg, ett ideologiskt inlägg, från moderata samlingspartiets sida. Här sägs också att man vill sälja dessa aktier under garanti för att de inte efter hand övergår på ett fåtal händer. Det är väl ändå mer en from önskan än en realistisk tanke. Man kan möjligen klara försäljningen i första omgången så att det bara försäljs ett visst antal aktier till var och en. Men skall man inte heller i fortsättningen få koncentration av aktierna på en hand, får man väl åstadkomma en särlagstiftning för just aktier köpta från statliga företag. Det är intressant att herr Lothigius vill att de politiska ungdomsorganisationerna skall få äga statliga aktier. Jag har ingenting emot att de politiska ungdomsorganisationerna kan göra det. Jag hoppas att de skall kunna få köpa aktier i många privata företag. Herr Lothigius talar vackert om att vi har ett samarbete mellan statlig och privat företagsamhet, och det är väl riktigt — ett sådant samarbete förekommer i vissa fall — men hur mycket av aktierna i de gamla fina privata företagen har erbjudits till försäljning åt staten på den senaste tiden? Jag tycker det är orimligt att begränsa detta till en diskussion om att sälja ut aktierna t.ex. i LKAB — det skapar inte någon ny företagsamhet. Jag hoppas att vi i stället kan vända frågan på det sättet. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Här är det inte fråga om att sälja ut aktierna. Här är det fråga om att tillämpa ett förfaringssätt som är det vanliga i detta land, nämligen att man kan köpa aktier via börsen. Det gäller att lägga upp ett system med sådana valörer och sådana begränsningar, att aktierna i huvudsak köps av det stora flertalet av människor som vill köpa aktier. Läggs verksamheten upp på det viset, blir det mycket svårt för någon att köpa in aktier från alla olika håll och få stora poster på en hand. Sedan vill jag säga till herr Svanberg att jag trodde att statens företag skulle vara så lukrativa, att människorna vill behålla aktierna och få den utdelning som aktierna kan ge. Varför är man rädd? Tror man att svenska folket inte vill satsa personliga medel på statlig företagsamhet? Om man har den åsikten, måste jag fråga om det är den statliga företagsamhetens dåliga rykte som gör att man inte tror på denna möjlighet. Det är klart att ett företag inte drivs i längden om det inte ger vinst, och det är på vinsten som utdelningen bygger, men statsrådet Wickman har sagt att de statliga företagen skall drivas på samma villkor som enskilda företag. Varför då inte lägga upp syste met med likartade villkor för att åstadkomma en konkurrens som skulle innebära en stimulans för den statliga företagsamheten?
Om herr Lothigius tror att det är de statliga företagens dåliga rykte — som han uttryckte det — som gör att jag inte tror att aktierna skulle behållas på ett iåtal händer, är han ute i tomma luften. Herr Lothigius tycks ha en stark tilltro till att de statliga företagen är lukrativa. Jag är glad över att han nu äntligen tror på att också statliga företag kan bli vinstgivande. Jag håller med honom om att statliga företag bör drivas med sikte på lönsamhet och effektivitet, men jag tror inte att man vinner någonting ytterligare i det avseendet genom att nu sälja ut ett fåtal LKAB-aktier eller NJA-aktier. Men alla de pengar för vilka aktier skulle köpas är välkomna att starta nya företag i Norrland, helt privata eller tillsammans med staten. Vi kan finna användning för pengarna utan att de satsas i aktiekapital som redan finns nedlagt i företagen. Det ger ingen ny sysselsättning. Om pengarna satsas på nya företag som drivs tillsammans med staten, gör de verklig nytta för Norrland.
Herr talman! Herr Svanbergs anförande visar att han icke tror på den statliga företagsamhetens förutsättningar.
Herr talman! Diskussionen har kommit att gälla inte bara, såsom påpekades, reservationen om uppmuntran av sparande genom möjlighet att köpa minoritetsposter i statliga företag — det är ju inte fråga om att förändra majoriteten — utan också informationsfrågan. Jag måste säga att herr Svanberg överraskar mig då han inte visar något som helst intresse för svenska folkets möjligheter att få bättre information om statliga företag. Han finner det tydligen naturligt att SSU och andra — och ingen har väl någonting att invända mot det — kan köpa en aktie i ett enskilt företag och därigenom få möjlighet att erhålla upplysningar vid bolagsstämmorna, men hur är det med de statliga företagen? Där uppträder mycket ofta en byråchef och röstar för samtliga aktier. Kan en enskild person förvärva en aktie i ett sådant företag och därigenom få möjlighet till bättre information? Nej! Är det önskvärt att enskilda får möjlighet till bättre information? Jag svarar för min del ja på den frågan, men herr Svanberg svarar tydligen nej. Visar inte erfarenheten, herr talman — jag behöver bara nämna namnet Durox — att det skulle vara synnerligen lämpligt om enskilda hade störe möjlighet att förvärva aktier i ett statligt företag och därigenom också att få fram informationer, inte vid. »lämplig» tidpunkt efter allmänna val, utan vid bolagsstämman? Fastän socialdemokraterna har talat så vackert om insyn vänder de helt om när det gäller. möjligheten till bättre insyn i statliga företag. Herr talman! Jag tycker att informationsaspekten på frågan är ganska viktig, och den talar ytterligare — utöver vad reservanterna betonar — för att det behöver företas en utredning om detta problemkomplex.
Hela denna diskussion om informationsfrågan är någonting nytt, som egentligen inte har med utskottets behandling att göra, men jag tycker ändå att man resonerar litet underligt här. Man litar tydligen på att bara aktierna utbjuds till försäljning skall SSU vara framme och skapa insyn i statliga företag precis som SSU kämpar för att skapa insyn i de privata företagen. Jag vill påpeka att det finns en insynsutredning, tillsatt av statsrådet Wickman, som sysslar med frågan om insyn inte bara i de statliga företagen, utan även i de privata. Det pågår också en försöksverksamhet med betydligt större inflytande för de anställda vid de statliga arbetsplatserna. Jag tycker vi kan vara överens om att både herr Ohlin och vi andra här i kammaren har betydligt större insyn i de statliga företagen än i de privata. Skall vi sedan diskutera denna fråga på en något lägre nivå, vill jag erinra om att en herre för inte så länge sedan gav ut en rätt uppmärksammad bok där han påtalade att just herr Ohlin ansåg att man inte borde svara på SSU:s frågor vid de privata bolagsstämmorna. Det rimmar dåligt med dagens inställning.
Till det sista vill jag bara säga, att uppgifterna i den där boken är grundlösa, så dem kan herr Svanberg glömma bort. Jag har en helt annan uppfattning än vad som där anges. Vidare vill jag, herr Svanberg, framhålla, att det nyligen har påvisats fall där det skulle ha varit synnerligen betydelsefullt, om enskilda hade kunnat få fram upplysningar på bolagsstämman, t. ex: i Durox våren 1968 om detta företags prekära situation, som nu hemlighölls för Sveriges folk till på hösten efter valet. Jag erinrar om att de upplysningar som lämnats om Durox var ofullständiga och vilseledande, så det skulle ha varit mycket nyttigt om en diskussion hade kunnat förekomma vid bolagsstämman. Jag anser det fullständigt oriktigt när herr Svanberg påstår att möjligheterna att erhålla information i detta fall var bättre än i enskilda företag. Det verkliga förhållandet är att om det funnits en enskild aktieägare i Durox, hade han kunnat få fram väsentligt bättre information än som nu skedde. Nu talar herr Svanberg undvikande om andra utredningar och SSU:s planer, etc. Det är inte relevant här.

Istället viker man åt sidan och säger att det inte finns anledning att närmare pröva möjligheterna av sådana aktieförvärv. Menar verkligen herr Svanberg att denna fråga om enskilt förvärv av aktier i statliga företag saknar intresse?

Herr talman! Nej! herr Ohlin, frågan om information och om ett samägande av företag mellan staten och privata saknar inte intresse, men det saknar intresse i den debatt som här förs om Durox, där herr Ohlin ägnar sig åt att påstå att det ju var på det och det sättet, trots att det gäller spörsmål som väl fortfarande är under diskussion. Men om det nu var så förfärligt illa ställt med informationen i fråga om Durox, om det lämnades helt felaktiga uppgifter, såsom herr Ohlin påstår, frågar jag: Hade då resultatet blivit ett annat, om det hade funnits några privata aktieägare i företaget? Om en ledning för företaget ville lämna falska uppgifter — beskyllningarna står för herr Ohlins räkning, och inte för min — kunde den väl lämna sådana uppgifter lika väl till privata aktieägare som till en statlig tjänsteman. Jag vill tillbakavisa dessa påståenden, att det har förekommit falska uppgifter från Durox i detta avseende, men om sådana uppgifter skulle ha lämnats, hade inte ägarförhållandena förändrat den saken. Att det finns ett intresse för insyn i statliga och privata företag, vill jag vara den förste att deklarera, men det är ganska märkligt, att herr Ohlin framför allt är intresserad av insyn just i de statliga företagen, där han ändock har mycket större insyn än i privata företag. Däremot glider han helt hastigt förbi frågan om insyn i privata företag. Den tycks han vara synnerligen lindrigt intresserad av.
Herr talman! Nej, herr Svanberg, jag anser att också insynen i de: privata företagen bör förbättras, men det är ju inte detta dagens diskussion gäller — det måste herr Svanberg medge. Emellertid har herr Svanberg en egendomlig, jag vill inte säga bristande förmåga, det skulle vara förnärmande att påstå det, men bristande lust att göra distinktioner. Han talar om att jag skulle ha sagt att det har lämnats falska uppgifter i fråga om Durox. : Nej, det gjorde jag inte, jag sade »vilseledande» uppgifter. Det har lämnats genom sin ofullständighet och genom framställningssättet vilseledande uppgifter, som inte visade hur prekärt det var ställt för Durox. Under sådana förhållanden är det uppenbart — herr Svanberg kan vara alldeles övertygad om det, även om jag bara talar för mig själv — att om jag hade haft en aktie i Durox och fått lov att ställa frågor på bolagsstämman i Durox, skulle jag ha fått fram upplysningar som hade kompletterat de uppgifter som lämnades, så att det blivit en vida fylligare, riktigare och mindre vilseledande bild. Jag utgår nämligen ifrån att de styrande skulle ha svarat sanningsenligt i överensstämmelse med verkliga förhållandet, och då är' det inte svårt att ställa sådana frågor, att man får belysande svar.

Herr Svanberg vill inte medge detta, och därför är hans anföranden så krångliga och undvikande, som kammaren har kunnat konstatera att de blivit här i dag.
Herr talman! Denna diskussion kanske inte skall urarta till en diskussion om herr Ohlins och min vilja respektive förmåga i de olika frågorna; jag tror inte att kammaren är intresserad av en sådan diskussion. Men jag ifrågasätter ändå herr Ohlins vilja — inte hans förmåga — att vara sanningsenlig här. Skillnaden mellan vilseledande och falska uppgifter är väl ändock hårfin, när herr Ohlin använder orden på det sätt han gjorde i sitt första anförande. Vilseledande uppgifter till aktieägarna måste betraktas som falska, eftersom man vill leda dem in på en oriktig väg. Vidare sade herr Ohlin att om han hade varit aktieägare i Durox, så skulle han ha kunnat på bolagsstämman ställa frågor av den art han nämnde. Självklart hade han kunnat göra det, men denna förmån hade ju redan aktieägaren i det statliga företaget. Herr Ohlins resonemang förutsätter alltså att han hade haft så mycket större förmåga än den statliga aktieägaren att se bakom det som var falskt här. Det är ju mycket intressant, men eftersom vi inte kan räkna med att herr Ohlin kan bli aktieägare i samtliga statliga företag och aktivt uppträda där, är väl ändå denna diskussion ganska onödig. Jag vill helt öppet medge — det har jag gjort tidigare här också — att vi behöver insyn, ordentlig insyn både i de statliga och i de privata företagen. Men eftersom vi bör börja med det värsta skall vi väl inte först liksom bita oss fast vid de statliga företagen och göra gällande att insynen blir bättre, om vi förvandlar dem till något slags halvprivata företag, då vi ju har sämre insyn inom de enskilda företagen än inom de statliga. Vad som är ovilja att medge insyn eller inte överlämnar jag till herr Ohlin att avgöra, men om hans sätt att argumentera kan man väl säga: Så jag målar, ty så roar mig att måla.
Herr talman! Det krävs inte alls, herr Svanberg, någon speciell sakkunskap utan endast måttlig sådan för att kunna ställa frågor rörande de otydliga poster som finns i duroxredovisningen och särskilt i den av departementet utgivna redogörelsen »Statliga företag». Herr Svanberg kan vara övertygad om att t.ex. statsrådet Wickman har mer än nog av förmåga att få fram upplysningar på denna punkt. Skaffade han inte fram upplysningar, var det naturligtvis en brist hos honom. Gjorde han det men hemlighöll fakta till på hösten är det också ett mycket egendomligt förfaringssätt. Men någon oförmåga att åstadkomma en mera belysande framställning är det inte fråga om vare sig när det gäller statsrådet Wickman eller hans närmaste medarbetare. Vidare kan herr Svanberg fortfarande inte riktigt skilja på att lämna falska uppgifter och att lämna en framställning som — mycket på grund av luckor och uttryckssätt — ger en alltför gynnsam och vilseledande bild av duroxföretaget. Jag är övertygad om att vederbörande, om aktieägare hade fått ställa frågor, skulle ha svarat fullt sanningsenligt. Då skulle vi fått en mera rättvisande bild än vad som nu blev fallet. Konstigare är det inte.
Herr talman! Herr Svanberg sade att informationen om företagen inte har någonting med denna debatt att göra, men enligt min mening sammanhänger de i hög grad med den här frågan. Aktiesparklubbarna arbetar på så sätt, att man för det första satsar ett mindre kapital i en företagsamhet varvid man förväntar sig en ränteavkastning liksom då pengar sättsinien bank, dessutom blir insatta medel i ett bra företag värdebeständiga. För det andra får de människor som deltar i aktiesparklubbarna ganska ingående upplysningar om verksamheten, och det är ju detta som är det förnämliga och som behövs så väl men som så ofta saknas när det gäller den statliga företagsamheten. Beträffande den statliga företagsamheten har man inte möjlighet att få samma information och kan inte ställa de erforderliga frågorna, alldeles som professor Ohlin nyss framhållit.

Herr talman! Jag vill bara konstatera den glidning som motionärer, reservanter respektive herr Lothigius gjort i denna fråga. Moderata samlingspartiet motionerar först om beslut redan vid höstriksdagen om en omedelbar försäljning av aktier i LKAB. Sedan glider man över till en reservation med förslag om utredning av förhållandena och nu motiveras denna reservation från helt andra utgångspunkter än i utskottet, nämligen med informationsbehovet. Jag tycker att detta är en mycket intressant och tillfredsställande glidning och jag hoppas att herr Lothigius glider ytterligare ett stycke, så att vi slutligen kunde få en nykter och saklig diskussion om privat kontra statlig företagsamhet utan alla dessa ideologiska inslag, misstro mot statlig företagsamhet 0. s. v. Jag lyckönskar herr Lothigius till att han alltså är på bättringsvägen.
Herr talman! Nej, herr Svanberg, det är inte någon glidning utan praktisk politik när de borgerliga partierna gemensamt har velat få till stånd en utredning i syfte att verkligen gå igenom frågeställningarna från grunden. Det är också nyttigt att socialdemokraterna ordentligt deltar i en sådan utredning och får lära sig den här problematiken.

Herr talman! Till skillnad från herr Ohlin skall jag här försöka hålla mig litet närmare den aktuella frågan och inte gå in på spörsmål som var aktuella här i riksdagen för några veckor sedan. Det finns i LKAB en post privata aktier, och man kan sålunda i det bolaget göra de förfrågningar som herr Ohlin tydligen är mycket intresserad av att kunna göra på en bolagsstämma. Det är alltså inget behov av att göra så som herr Ohlin framhöll när det gäller högerns motion. Jag har heller inte sett något förslag från högern om att sälja Durox till privatpersoner. Jag skulle inte ha något emot ett sådant förslag — helst skall försäljningen då ske till det gamla priset — och om herr Ohlin vill lägga fram ett sådant förslag skall jag gärna stödja honom. Nu är det dock inte Durox det gäller. De borgerliga för här en politik som det vore intressant för småfolket att studera. Högern har lyckats få folkpartiet och centerpartiet med sig på en linje som innebär att statliga företag som går med vinst skall säljas till privata intressenter, medan de företag som staten driver av sociala skäl och som går med förlust, t.ex. inlandsbanan och en del andra företag, skall staten behålla. Och de människor som då inte har råd att köpa aktier i de lukrativa företagen skall alltså vara med och betala förlusterna i de andra företagen med sina skatter. Det är verkligen en underlig social mentalitet de borgerliga här företräder. Ni visar inte någon social inställning till frågorna, utan ni talar för ett extremt privatkapitalistiskt vinstintresse och det finns ingen social balans i det som ni föreslår. Hela tanken bakom Volks-förslaget är tysk. Det är en tysk idé att reprivatisera företagen och den har högern år efter år kört med här i riksdagen. Jag trodde dock att den tid nu var förbi då högern kunde få centern och folkpartiet med sig på en sådan linje. Vi har här att göra med ett återfall i gamla tyska tankebanor. Det är tydligen sådant som blir riktlinjen för den framtida borgerliga politiken i vårt land den dagen de borgerliga får makten. Här har i reservationen sagts att man inte vill ha en koncentration av aktier på ett fåtal privata händer. Får jag då fråga: Gäller det koncentration av aktier i privata bolag, eller gäller det bara i före detta statliga bolag som ni har sålt ut? Tänker ni framlägga förslag om att aktier som är koncentrerade till ett fåtal händer i de privata bolagen skall tvångsförsäljas och spridas på flera händer, som ni skriver i reservationen att ni vill göra i här aktuella fall? Är det en linje som ni står för och vill ta konsekvenserna av när det gäller den koncentration av aktier som vi har redovisat i koncentrationsutredningen? Varför lägger ni inte då fram förslag på de områden där sådan koncentration nu finns? Här fantiserar ni om att de aktier i statliga företag som säljes till privata människor inte skall få vara koncentrerade på en hand. Betyder det att ni inte vill att den post på ungefär 5 procent som finns i LKAB och som äges av ett privatbolag skall ligga där, utan att Grängesbergsbolaget skall vara skyldigt att sälja ut dem till flera privata intressenter? Är det herr Obhlins uppfattning? Eller skall den koncentrationen till en privat aktieägare i LKAB få finnas kvar? Jag förstår att herr Ohlin gärna vill tala om något annat än det ärende vi nu diskuterar och att han därför talar om en fråga som var aktuell för länge sedan. Vad herr Svanberg framhöll i sitt inlägg är värt att stanna inför. Reservanterna säger sig vilja stimulera sparande och kapitalbildning. Deras förslag skapar emellertid inget nytt sparande och medför ingen ny kapitalbildning, vi får inga nya företag och inga nya arbetsplatser.

Herr talman! Den som väl tar priset när det gäller att utvidga denna debatt är herr Hagnell. Jag har i och för sig inget emot det. Jag tycker dock att han skulle hålla sig till själva utgångspunkten för debatten, som ju inte är att sälja aktiemajoriteten i statliga företag för att »privatisera» dessa — det har senast klart markerats av herr Lothigius. Det gäller i stället möjligheten att köpa minoritetsposter i dessa företag. Därför ligger herr Hagnells reflexioner om försäljning av statliga företag till enskilda, så att de blir som han sade »f. d. statliga», alldeles utom ramen för dagens diskussion. Vill herr Hagnell diskutera denna fråga får han välja andra meddebattörer än dem som uttalat sig i dag, i varje fall någon annan än mig. Vidare beklagar sig herr Hagnell liksom herr Svanberg på ett nästan rörande sätt över att man nu talar om en fråga som var aktuell för några månader sedan, nämligen insynen i statliga företag. Det är verkligen något nytt att frågan om insynen i både enskilda och offentliga företag nu är avfärdad och utan aktualitet. I dag skulle man alltså inte längre få tala om insynen i offentliga företag, ty denna fråga är enligt vad herrar Svanberg och Hagnell dekreterar inte aktuell. Detta sker t.o.m. dagen efter det att ordföranden i Socialdemokratiska ungdomsförbundet blivit intervjuad i TV, varvid man försökte få honom att gå in på frågan om insynen i de statliga företagen, vilket han dock undvek att göra. Jag vill betona att jag alltfort betraktar detta som ett aktuellt frågekomplex. Herr Hagnell framhåller vidare att det ju finns en enskild aktieägare i LKAB nämligen <Grängesbergsbolaget. Han skulle också kunna tillägga att sådana finns i ytterligare några statliga företag. Jag vill emellertid påpeka att det förhållandet att det finns en enskild aktieägare i LKAB inte ger svenska folket i övrigt någon möjlighet att ställa frågor till företagsledningen. De som fått köpa mindre aktieposter i vissa statliga företag är dessutom privilegierade personer, utsedda från statligt håll. Dessa personer är kanske inte alltid benägna att ställa frågor av den art som det här gäller. Detta kan väl därför inte åberopas som ett skäl mot att enskilda i större utsträckning skulle få köpa aktier. Jag vill fråga herr Hagnell om han verkligen menar att det förhållandet att vissa personer är så till vida privilegierade att de fått tillstånd att köpa mindre aktieposter i vissa statliga företag är ett argument för ståndpunkten att mera inte behöver göras på denna punkt. Fortfarande finns det f.ö. i en hel del statliga företag inga utanförstående aktieägare, och även i de nyss berörda företagen är läget ur informationssynpunkt föga tillfredsställande, i den mån aktieägandet ses som garanti. Vidare sade herr Hagnell att det förekommer en egendomlig social mentalitet beträffande statliga företag. Han nämnde inlandsbanan — som jag för min del trodde var en del av SJ — och sade att där skulle man i oppositionen inte bry sig om att köpa aktier, men däremot skulle man köpa aktier i mera lönande statliga företag. Ja, den omständigheten att staten under aktiebolagsform bedriver vissa slag av verksamhet — mer eller mindre socialt präglade, mer eller mindre lokaliseringspolitiskt betonade — innebär väl inte att någon människa på allvar kan hävda att envar bör ha samma inställning till frågan om enskilt aktieägande i samtliga fall. Det är ju olika statliga aktiviteter som av ett eller annat skäl bedrives under bolagsform. Det vore verkligen en formalism av mycket extremt slag. Herr Hagnell påstod också att det inte går att få till stånd något ökat sparande. Hur vet herr Hagnell det? Jag tror att det finns människor som är intresserade av att spara när de ser mera konkret vad de får för sitt kapital och när de får en sak med realvärde. Man skall därför inte underskatta vad ökade möjligheter att erbjuda människor att förvärva aktier i statliga företag kan innebära, även om jag gärna erkänner att det inte blir någon revolutionerande förändring. Det kan inte bli några nya företag på detta sätt, säger herr Hagnell. Men herr Hagnell som har en sådan tilltro till att staten kan och bör grunda nya företag — det ligger för resten en proposition på riksdagens bord rörande den frågan — skulle väl kunna tänka sig att om staten fick in ett antal miljoner från enskilda sparare genom att sälja en del aktier i statliga företag, så skulle dessa miljoner kunna användas till att finansiera några av de statliga företag som herr Hagnell tydligen hoppas på. Vi på vårt håll gör därvidlag inte något generellt principiellt avståndstagande utan menar tvärtom att det kan finnas fall där ny statlig företagsamhet — närmast av lokaliseringspolitiska skäl — är motiverad. All right — då får staten genom aktieförsäljning finansieringsmöjligheter utöver de möjligheter man annars skulle ha. Herr talman! Det finns kanske inte anledning att ytterligare förlänga debatten.

Herr talman! Nej, herr Ohlin, det är ingen som här har påstått att frågan om insyn i statliga företag inte har med dagens debatt att göra. Det är bara det att dessa motiveringar inte förekommer i motionen och inte anförts under utskottsbehandlingen utan förs fram just nu. Men O.K. — de kan föras in i sammanhanget. Däremot tycker jag verkligen inte att det hör hit huruvida uppgifter som lämnats vid Durox” bolagsstämma varit vilseledande eller felaktiga eller huruvida en privat aktieägare skulle ha haft större möjligheter än ett socialdemokratiskt statsråd att genomskåda hur det förhöll sig. Det är inte speciellt Durox vi diskuterar i dag. Herr Ohlin talade mycket om förmåga och vilja. Jag ifrågasätter varken hans förmåga eller hans vilja att här driva en sofistisk bevisföring — det är det han ägnar sig åt. Jag konstaterar att herr Ohlin inte på allvar tagit upp den fråga jag ställde: Varför kan inte detta kapital, som tydligen finns tillgängligt för att köpa de statliga aktierna i t.ex. LKAB, i stället användas för investeringar i nya företag i Norrbotten, som kunde ge sysselsättning? Nu säger herr Ohlin att man kan skaffa pengar till staten genom att sälja aktierna och därmed starta nya statliga företag i Norrland. Varför gå denna omväg? Varför inte investera detta kapital direkt i nya helt privata eller privat-statliga företag som ger ny sysselsättning? Jag tror att ni skulle vinna mera på att predika ett sådant evangelium i Norrland än det ni framför här i dag. Jag skulle föreställa mig att folkpartiets valmöten uppe i Norrland inte riktigt skulle komma att ligga på den våglängd herr Ohlin håller här i dag utan att de mera kommer att glida över åt någonting annat. Men försök att föra samma debatt här som ni för på valmötena uppe i Norrland!

Herr talman! Jag begärde ordet närmast i anledning av herr Hagnells yttrande. Jag vill påpeka för herr Hagnell att centerpartiet i denna fråga inte gör något nytt ställningstagande. Jag vill erinra om att när vi förde fram kravet på en utredning — jag understryker att denna skulle vara förutsättningslös — skedde detta samtidigt som man från högerhåll började motionera om att riksdagen borde fatta beslut om direkt försäljning av aktier i statliga företag. Från vårt håll sades den gången precis som nu klart ifrån att vi inte skulle komma att acceptera en sådan försäljning. Däremot kunde vi tänka oss att man gjorde en utredning om frågan. Att sälja först och utreda sedan förefaller oss vara en något bakvänd ordning. Från denna talarstol har jag också under tidigare år poängterat att det måste bli fråga om en förutsättningslös utredning, som inte tar sikte på att man skall sälja majoriteten av statens aktier i några företag, allra minst i LKAB. Detta har man ibland påstått. Det finns speciella skäl som motiverat att vi bedriver denna statliga företagsamhet, och man skall då inte på sätt som sker rycka undan hela grunden för detta. Vill man privatisera vissa delar av den statliga företagsamheten, skall man ta upp just den saken. Men här är det fråga om huruvida man till enskilda personer skall sälja vissa minoritetsposter. Vi har deklarerat att detta är det enda som centerpartiet i detta läge kan gå med på. Det är alltså inte fråga om någon som Belst ny ståndpunkt. Från vårt håll har vi formulerat satsen att om en sådan försäljning av vissa minoritetsposter skall ske, skall det också finnas betryggande garanti för att dessa aktier inte snabbt samlas på ett fåtal händer. Att vi över huvud taget går med på att en utredning skall göras beror på att det enligt vår uppfattning kan vara av betydelse för att öka det långsiktiga sparandet, precis som vid en utvidgning av aktiemarknaden i övrigt. Däremot delar jag i långa stycken herr Hagnells uppfattning om att man inte skall tro att man inför något slags demokrati i företagen därför att det sker en spridning av aktier till ett stort antal människor. Det reella inflytandet behålles ofta av personer som har låt oss säga 15—20 procent av aktierna. Det finns många exempel på detta. Det är helt och hållet fråga om att man på detta sätt möjligen skulle kunna stimulera ett ökat långsiktigt sparande. Jag hoppas att jag härmed kunnat klara ut vår ståndpunkt och även klargjort att det inte är fråga om något »återfall i en ståndpunkt med brist på socialt tänkande» när det gäller den statliga verksamheten. I likhet med herr Ohlin skulle jag också vilja understryka att om man sålde vissa minoritetsposter, skulle på det sättet inte bara ett långsiktigt enskilt sparande främjas, utan därigenom skulle man kanske också kunna få fram ett ökat kapitaltillskott för staten. En ökad verksamhet i vissa statliga företag skulle därmed underlättas. Ungefär hälften av den arbetslöshet vi har i landet kommer på skogslänen — om jag inte missminner mig. Detta berörde jag i årets remissdebatt och skall nu inte fördjupa mig i saken. Jag är dock alldeles övertygad om att det behövs en kraftigt ökad insats från den en skilda industrins sida. Med tillfredsställelse vill jag notera att de önskemål jag framförde under remissdebatten i februari i år har uppfyllts. De innebar att regeringen skulle ta kontakt med industrin och dess organisationer. Inrikesministern har nu meddelat att han avser att ta kontakt med Sveriges industriförbund just för att diskutera de frågor jag förde på tal någon månad tidigare. Det är nödvändigt att den enskilda industrin — jag tänker närmast på de större företagen — visar ett större intresse för lokalisering av ny företagsamhet till dessa skogslän, men jag är lika medveten om att vi icke kan lösa sysselsättningsfrågorna i skogslänen utan också ett vidgat statligt företagande. Har man inte detta klart för sig, felbedömer man hela situationen. Att man måste eftersträva lönande sysselsättning och rationell produktion är självklart. Här måste samhälle och näringsliv verkligen samverka. En del människor får kanske försöka komma över det kritstreckstänkande som i alltför hög grad har präglat vissa inlägg i den näringspolitiska debatten. Problemet är enligt min mening att man alltför mycket har stirrat sig blind på riskerna för en statlig dirigering, ett statligt tvång för enskild företagsamhet. Jag vill inte sticka under stol med att en del tendenser inom regeringspartiet kan ha väckt farhågor på den punkten, men när man talar om tvång. får man inte glömma bort det tvång som den enskilda människan drabbas av när hon tvingas att lämna sin hemort för att kanske flytta till en av dessa tre storstadsregioner, som man låter svälla nästan obegränsat. Det är en aspekt på det hela som jag tycker att man borde beakta litet mera i debatten från de håll där man gör anspråk på att företräda det s.k. näringslivet. Det är ändå fråga om att samhället och näringslivet måste vara beredda att göra väsentligt större satsningar än hittills på lokaliseringspolitiken, om sysselsättningsproblemen i dessa skogslän skall kunna klaras. Samhället kan icke acceptera den avfolkning av stora delar av landet, som blir en följd av fortsatt otillräcklig aktivitet på dessa områden. Då får vi — både inom näringslivet och bland politikerna — ta konsekvenserna av detta genom samverkan mellan samhälle och näringsliv och genom att från ömse håll visa god vilja att klara problemen på detta sätt. Vårt land har traditioner när det gäller att lösa problem i samverkan. För vårt parti, som redan på 1930-talet stod som talesman för uppfattningen att samhälle och näringsliv måste samverka för att lösa sysselsättningsoch inkomstfrågorna för människorna, är detta ingenting nytt utan ett fullföljande av en gammal tankegång. Det är därför jag har velat understryka detta ställningstagande, som inte på något sätt står i strid med den uppfattning som vi har givit uttryck åt i reservationen i fråga om försäljning av aktier i vissa statliga företag.

Herr talman! Man känner inte igen herr Hagnell som samma person när han står här i talarstolen och när man lugnt och sansat diskuterar dessa frågor med honom på egen hand. I det senare fallet visar han upp ett mycket större kunnande inte minst om de internationella företagsproblemen än han gjort i talarstolen i dag. Att denna fråga har blivit ännu mera intressant än tidigare, då vi i många år stod fastvuxna i våra ställningar, beror på det statliga utspel som har gjorts. Vi har fått ett statsråd, herr Wickman, som sysslar med industrifrågor, och ett industridepartement som på olika sätt har visat sig äga viljan att skapa en närmare kontakt mellan det enskilda näringslivet och staten. Då trodde jag i min enfald att detta också kunde vara en väg att gå och att en aktieförsäljning av minoritetsposter i statliga företag kunde ge underlag för att skapa större förtroende mellan det enskilda näringslivet och staten. De tankegångar som nu förts fram av herr Hagnell tycker jag är indoktrinerande och gammaldags. Jag undrar om det verkligen finns underlag för dem inom industridepartementet.

Herr talman! Skulle det inte finnas underlag för mina tankegångar i dag kanske det finns i morgon. När vi för en del år sedan diskuterade Durox hade jag ingenting emot att företaget skulle förbli i privat ägo; jag var inte intresserad av att staten skulle träda in. Den dåliga information som det privata företaget hade lämnat och som vi fick tillgång till i riksdagstrycket motiverade inte någon hög uppskattning av företagets offentliggörande av sin ställning. Jag hade gått igenom räkenskaperna till patentverket. År efter år saknades t.o.m. omsättningssiffran. Herr Ohlin tror att så fort det blir ett privat bolag får vi full information. Detta stämmer inte med verkligheten. Det är tyvärr den gamla tyska ideologin som de borgerliga har knutit an till. Jag förstår att herr Eliasson i Sundborn vill skilja sig från folkpartiet som här är på samma linje som högern. Jag uppskattar den gränsdragning som han vill göra mellan centerpartiet och den övriga borgerligheten. Likaså uppskattar jag att han säger att han inte vill sälja företagen men inte har något emot en utredning — utredningar kan man alltid tillsätta, bara de inte leder till någonting. Men hur detta skall kunna åstadkomma ett ökat förtroende — det var herr Lothigius” motivering — mellan det enskilda näringslivet och staten har vi inte kunnat få någon förklaring på. tionen tar inte upp herr Ohlins synpunkter att informationen skulle bli annorlunda — det har herr Svanberg understrukit ett par gånger. I stället skriver man att kapitalbildningen och sparandet skulle öka genom att man byter ägare. Genom försäljningen, säger herr Ohlin, skulle staten få mer pengar och kunna sätta i gång mer lokaliseringsverksamhet. Men om LKAB säljer en del aktier och på det sättet får in några miljoner, är det de miljonerna som skulle vara den nödvändiga förutsättningen för att man startar nya industrier i Gällivare och Kiruna? Såvitt jag vet går LKAB med en ganska bra vinst. Där finns pengar att starta nya verksamheter med inom och i anslutning till det företaget. Det är det jag vill att man skall göra med de statliga företagen: ta vara på vinsterna och gemensamt bygga upp nya verksamheter. Jag hoppas att herr Ohlin är med även när vi kommer till det stadiet och inte bara nu. Genom rationalisering i LKAB har ca 1300 arbetsplatser försvunnit i Gällivare och Malmberget, så nog behöver nya arbetsplatser byggas ut. Men det intressanta är att de borgerliga inte tror att det privata näringslivet kan göra detta, utan nu är det staten som skall träda till. är inte denna omsvängning i ideologin litet besvärlig för er? Jag förstår att herr Eliasson i Sundborn, som står på två ben, kan göra en sådan omsvängning. Jag har svårare att förstå att detta är möjligt för er andra som anser att ett privat näringsliv är den enda lösningen. Nu är det fråga om att sälja minoritetsposter, säger man. Vi har behandlat motsvarande motioner tidigare. Det har omväxlande gällt försäljning av hela företag och försäljning av minoritetsposters När jag skall försöka tolka de svar jag fick av herr Ohlin i hans repliker, är det intressant att konstatera, att det i reservationen står att man inte vill att de aktier som försäljs skall placeras på ett fåtal händer. Man vill alltså ha en spridning på många privata aktieägare av de minoritetsposter som skall säljas från de statliga företagen. Jag ställde en fråga till herr Ohlin, men den undvek han och talade om Durox i stället.

På den frågan fick vi inte något svar. Varför talar herr Ohlin om det som inte står i reservationen och som vi inte skall votera om i dag? Om man på borgerligt håll ogillar en koncentration av aktier på få privata händer — det säger man i reservationen — frågar jag än en gång, om detta enbart gäller minoritetsposter i statliga eller före detta statliga företag. Gäller den borgerliga negativa inställningen till koncentration av aktieägandet aktiebolagen över lag? Det var den andra frågan som herr Ohlin undvek. Jag förmodar att han inte heller i fortsättningen kommer att svara på dessa frågor; han kommer säkert att tala om Durox i stället. Herr Ohlin säger att inlandsbanan inte är något aktiebolag och att det där alltså inte kan bli fråga om någon försäljning av företaget. Om herr Ohlin är angelägen om att köpa detta företag, så går det att göra om det till aktiebolag. Det tar 14 dagar; på den punkten föreligger det alltså inga hinder. Man vill alltså på borgerligt håll sälja de företag som ger pengar till statskassan, i detta fall gruvbolaget. I några fall vill man sälja delar av företagen och i andra fall hela företagen. Det har under årens lopp väckts motioner på denna punkt. Man vill alltså till privata sälja de företag som ger pengar. Man skriver att man inte vill att ägandet skall koncentreras. Men under alla dessa år har det inte lagts fram något förslag som går emot en koncentration av ägandet inom näringslivet. Var finns de förslagen, herr Ohlin? Ni har talat om det gång på gång, men det har inte lagts fram en enda motion i den andan. När det gäller de statliga företagen talar ni om att sprida ägandet, men i fråga om de privata företagen finns det inte något sådant krav; för de privata företagen är ni tydligen med på en koncentration. Den dag vi får en borgerlig regering skall det bli intressant att se hur detta problem kommer att lösas. Jag antar att herr Eliassons linje kommer att vinna, nämligen att man fortsätter att utreda frågan i avsikt att inte göra något.

Herr talman! Jag har en känsla av att kammarens ledamöter börjar tycka att denna debatt nu varat länge nog. Jag skall därför bekämpa frestelsen att gå in på någon närmare diskussion av herr Hagnells olika synpunkter. Får jag bara påpeka, att när staten ordnade upp detta med LKAB så träffade staten ett speciellt avtal med Grängesbergsbolaget om den minoritetspost som detta företag äger. Det torde få betraktas som ett specialfall, för vilket en eventuell kritik väl närmast borde riktas mot staten — jag känner inget behov av att framföra någon kritik på den punkten. Den stora frågan om maktkoncentrationen i näringslivet får vi väl tillfälle att diskutera vid ett annat tillfälle; jag motser med tillfredsställelse den möjligheten längre fram. Utöver att hänvisa till att vi på vår kant klart markerat att det icke är fråga om att försälja majoriteten av aktierna och utöver att betona att det nu är fråga om en utredning av vissa proplem som faktiskt till stor del har lösts i utlandet vill jag till herr Hagnell säga följande. Herr Hagnell sade att durox företaget lämnat dåliga uppgifter och inte ens nämnt siffror för omsättningen och att propositionen därför blev föga upplysande. Det är verkligen hårresande, herr talman. Här har vi en köpare — staten — som tydligen går och köper grisen i säcken. Man tar tydligen inte, om vi får tro herr Hagnell, ens reda på omsättningssiffror och räntabilitet utan bara köper. Det är icke de gamla säljarna av Durox som skriver Kungl. Maj:ts propositioner, herr Hagnell! Om dessa propositioner inte innehöll tillräckliga uppgifter — vilket vi ju är ense om att de inte gjorde — kan man inte skylla detta på de gamla säljarna. Vilka underlåtenhetssynder de än kan ha gjort sig skyldiga till, får vi här hålla oss till vad staten-köparen gjort. Herr Hagnell har själv förut betonat att staten-köparen bättre borde tagit reda på hur saken låg till. Det är intressant att nu finna herr Hagnell som försvarare av något som han tidigare hårt kritiserat. Jag vill sedan säga några ord om detta eviga kretsande kring det faktum att inte alla synpunkter, som man med rätta kan göra gällande är väsentliga i sammanhanget, finns anförda i den korta reservationen. Då bör det, enligt dessa företrädare för en fri, offentlig debatt kring samhällsproblemen, vara förbjudet — det skulle tydligen vara något av en oskriven lag — att från andra kammarens talarstol föra fram t.ex. den känsliga frågan om insyn i och information från statliga företag. Man skall så vackert hålla sig till det som anförts i reservationen. Det som inte upptagits i reservationen skulle inte få föras på tal. Herr talman! Vilket glödande intresse för bättre insyn i och bättre information om de statliga företagen vittnar inte denna ståndpunkt om!
Herr talman! I denna debatt har knappast framförts några mera framåt syftande eller djärva förslag eller några mera intressanta synpunkter, allra minst i det senaste anförandet. Men det finns ett undantag, och det är herr Eliasson i Sundborn. Jag begärde egentligen ordet bara för att få säga att jag till hundra procent kan instämma i hans lokaliseringspolitiska synpunkter. Men det gör hans tillstyrkande av reservationen — låt vara att det var halvhjärtat — så mycket mera underligt. Jag vill önska herr Eliasson modet och förmågan att till nästa år mäla sig ut ur det dåliga sällskap hans parti här hamnat i; han har ju så vettiga synpunkter på näringspolitiken. Dem delar jag helt.

Herr talman! Jag vill göra ett litet påpekande. Reservationen har exakt den lydelse som formulerades av en företrädare till mig, en centerpartist i femte avdelningen i statsutskottet, för några år sedan. Denna har andra sedan anslutit sig till. Det finns väl ingen anledning för mig att ta avstånd från att man delar vår uppfattning!

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 18 behandlar motioner beträffande vissa miljöpolitiska skattefrågor. Till utskottets betänkande har de borgerliga ledamöterna fogat en reservation som jag med några ord vill kommentera. I motionsparet I: 384 och II: 441 från vårt parti pekas på den ogynnsamma utveckling som pågår i fråga om luftföroreningar, som särskilt i de större städerna nu blivit så stora att allvarliga hälsorisker bedöms föreligga. I ett annat motionspar, 1I:688 och II: 819, påtalas den roll som uppvärmningen av bostadsfastigheter, som numera till övervägande del sker med olja, spelar i fråga om luftföroreningar. Miljövårdsdebatten spänner i dag över vida områden, och det pekas på många olika åtgärder som syftar till en förbättring av förhållandena. Det är uppenbart att svårigheter föreligger för både samhället och enskilda att komma till rätta med dessa i vissa fall inom rätt kort tidrymd framträngande olägenheter. Man kan väl säga att det råder allmän enighet om att utvecklingen inte kan få fortsätta på nuvarande sätt, men svårigheten att hitta gångbara lösningar är som sagt också påtaglig. Kostnadsaspekten kan här ingalunda utelämnas. Det går t.ex. inte att gå fram med förbudsbestämmelser av så rigorös art, att näringslivet helt enkelt dukar under. även om en kostnadsfördelning mellan å ena sidan näringslivet och enskilda och å andra sidan det allmänna kan uppnås, vet vi att kostnaderna är så stora, att samtliga berörda parter måste noga beakta dessa. Detta gäller inte bara undvikande av föroreningar i vanlig bemärkelse utan även ersättningar för skada och intrång i fråga om mark, ersättningsfrågor då naturtillgångar inte kan utnyttjas samt återställningskostnader för skador som åstadkommits i naturen. Herr talman! Det här var endast några axplock bland de problem som finns då det gäller att bevara och förbättra naturen och hålla rent i naturen, i luften och i vattnet. Det ärende som vi nu behandlar gäller ju skattefrågor inom detta område. Visserligen säger utskottsmajoriteten, att beskattningen inte bör betraktas som något miljöpolitiskt universalmedel, som bör tillgripas i varje läge då andra vägar synes svårframkomliga. Nej, reservanterna under betänkandet har heller inte sagt någonting sådant, men vi hyser den uppfattningen, att skattefrågorna spelar en framträdande roll i samband med olika anordningar för att eliminera utsläpp och föroreningar, vid avsättning av medel till framtida återställningskostnader m.m. dylikt. Några sammanfattande kalkyler rörande beskattningens roll vid genomförandet av olika projekt till miljöfrågornas lösning föreligger inte. Därför anser vi reservanter det önskvärt att en förutsättningslös utredning av dessa betydelsefulla frågor kommer till stånd. Herr talman! Jag ber att med denna korta motivering få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Det råder i dag lyckligtvis allmän enighet om att miljöfrågorna har stor betydelse, men det råder inte lika stor enighet om hur man skall komma till rätta med miljöfrågorna. Jag tror inte att det finns något universalmedel som klarar de miljöproblem som samhället har i dag, utan det är enligt min mening en nödvändighet att gå fram på olika vägar för att på det sättet få en samlad lösning, som till slut kan vara tillfredsställande. Det finns mycket som har missats i samhället, och vi har därför också oerhört mycket att ta igen. Såsom reservationen antyder och herr Enarsson nämnde kan inte heller beskattningen vara något miljöpolitiskt universalmedel, men det är ett möjligt medel bland många. Vad vi reservanter vill är att man förutsättningslöst skall utreda vad man kan åstadkomma med ett sådant medel. Det gör enligt min mening ett intryck närmast av hopplöshet när utskottet säger att man inte tror att det är möjligt att genom skattepolitiska åtgärder dirigera t.ex. energiförbrukningen så att det blir några mera påtagliga fördelar ur miljövårdssynpunkt. För närvarande är ju beskattningen inte alls utformad med några miljövårdsaspekter i botten. Tvärtom kan väl beskattningen ibland få en rent motsatt effekt, och därför är en utredning verkligen motiverad. Utskottets huvudmotivering för sin negativa hållning till att ta upp frågan om beskattningen som miljöpolitiskt instrument är faktiskt intressant. Det finns, säger utskottet, starka skäl mot en utvidgad punktbeskattning. Det skall man alltså höra ifrån den majoritet i utskottet, som varenda gång punktskatterna har varit uppe till behandling har velat bevara sådana skatter. Utskottet vill framhålla, att beskattningen såvitt möjligt skall vara neutral. Det vill jag varmt instämma i. Men man visar inte någon neutralitet, när t.ex. guldoch silvervaror, mattor, kosmetika och choklad blir föremål för en betydande punktbeskattning. Därvidlag finns verkligen inga som helst allvarliga hänsyn att ta av det slag som miljövårdsaspekterna utgör. Att differentiera beskattningen med hänsyn till farlighet eller olämplighet, måste bygga på subjektiva värderingar, säger utskottet. Men det är inte subjek tiva värderingar i botten för just den beskattning som man ifrån majoritetens sida alltid så hårt vill slå vakt om? Jag är övertygad om att en utredning på denna punkt skulle kunna komma fram till flera förslag, där man på basis av ett objektivt utredningsmaterial till och med skulle kunna uppnå enighet om att vidta åtgärder. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen av herr Lundström m.fl.
Herr talman! Jag skulle i och för sig ha kunnat nöja mig med att instämma i de anföranden som nyss har hållits, men det är ett par punkter som jag särskilt vill framhålla. Jag vill gärna understryka vad fru Nettelbrandt sade i början av sitt anförande, då hon talade om att miljöförstöringen och miljövårdsproblemen har aktualiserats så starkt och att man i mycket stor utsträckning numera är överens om att det är problem som man på allvar måste ta itu med för att få till stånd någon rättelse. Det är alldeles riktigt att det förhåller sig så. Däremot har man i varje fall i stort sett ännu inte kommit längre än till att man har konstaterat problemen — några åtgärder har inte vidtagits. Jag är fullt ense med både utskottsmajoriteten och reservanterna i uttalandet om att man inte kan använda skatterna som något universalmedel för att åstadkomma bättre förhållanden beträffande vår miljö. Men det förhåller sig så som fru Nettelbrandt sade, att vi säkert måste använda många olika vägar för att kunna komma till rätta med dessa konstaterade problem. Låt mig bara helt kort beröra en av de frågor som har aktualiserats i detta problemkomplex. Jag tänker då närmast på energiskatten och på frågan om oljeeldning eller eluppvärmning av bostäder.

Men jag menar att det är helt felaktigt att göra det. I nuvarande läge står den som planerar byggande inför ett stort problem då det gäller att avgöra om han skall välja oljeeldning eller uppvärmning med elström. Rent sakliga beräkningar har väl visat att de båda systemen är ungefär jämngoda ekonomiskt sett. Det skulle då vara bra om vi kunde få det att väga över till eluppvärmningens förmån. Det är nog riktigt som utskottsmajoriteten framhåller, att vi inte radikalt kan lösa miljöfrågorna på detta sätt omedelbart men på lång sikt kan vi göra det, och arbetet bör läggas upp på lång sikt när det gäller de här frågorna. Jag är medveten om att man inte kan använda skatten som något slags universalmedel. Utskottet konstaterar att mervärdeskatten inte drabbar energiförbrukningen men framhåller också att tanken att avlösa energiskatten med mervärdeskatt inte är helt skrinlagd. Jag tycker därför att det finns all anledning att kosta på sig en utredning om dessa problem och ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I det föreliggande betänkandet har bevillningsutskottet haft att behandla en rad motioner som syftar till att skattevägen bedriva miljöpolitik. Det gäller brännoljebeskattning, elenergibeskattning, omhändertagande av oljeavfall samt skattepolitiska åtgärder för att främja övergång till eldrivna bilar. Spörsmålet om beskattningen som miljöpolitiskt instrument har tidigare varit föremål för riksdagens behandling. Så sent som i december 1968 avvisade riksdagen samma yrkande som nu på nytt framförs av reservanterna. Vi har ingenting att invända mot att motionärerna tillmäter de miljöpolitiska åtgärderna så stor betydelse. Alla är vi överens om att det behövs kraftfulla insatser för att hindra den pågående naturförstöringen. En rad åtgärder har emellertid redan vidtagits för att bemästra de här problemen. Naturvårdsverkets tillkomst är en sådan åtgärd. Nyligen fick vi en omfångsrik proposition på våra bänkar med förslag till miljöskyddslag. Så sent som dagen före påskferierna hade vi att besluta om ett förslag från jordbruksutskottet som gällde 50 miljoner kronor per år för investering i miljöskyddande anläggningar. Bevillningsutskottet har haft att ta ställning till frågan om beskattningen skall användas för att styra konsumtionen i en viss riktning. Tidigare har vi varit ense om att varubeskattningen bör vara generell och i princip neutral, vilket framhölls för en tid sedan i bl.a. debatten om avveckling av vissa punktskatter. Jag tycker att fru Nettelbrandt skall observera att utskottet i princip var enigt om att en avveckling borde ske. Men vad bevillningsutskottet då hade att ta ställning till var huruvida vi kan avstå från de inkomster som punktskatterna ger för närvarande, alltså skatten på konfektyrer samt guldsmedsvaror, pälsvaror 0O.s.v. Och då kom vi fram till att vi inte kan göra det av statsfinansiella skäl, eftersom det skulle betyda 400 å 500 miljoner kronor i inkomstbortfall. Men i princip var vi ense om att sikta till en beskattning som var neutral. Om vi nu slår in på vägar av det slag som föreslagits i motionerna, leder det till en differentiering av beskattningen med hänsyn till vådan eller olämpligheten av att använda vissa varor. Det är subjektiva värderingar, som ofelbart leder fram till nya punktskatter eller till punktvis insatta skattelättnader för att premiera ett visst konsumtionsval. Även reservanterna hyser betänkligheter därvidlag och har insett det ohållbara i en del resonemang som förs i motionerna. Man skriver också i reservationen att man ansluter sig till vissa av de synpunkter som utskottsmajoriteten anfört. Men dess värre faller reservanterna sedan till föga och begär en förutsättningslös utredning rörande beskattningen som miljöpolitiskt instrument. Redan nu har vi betydande svårigheter med att åstadkomma en rättvis beskattning — det torde vi alla vara överens om.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

Herr talman! Jag skall här inte ta upp någon diskussion om detaljerna. Det får vi säkert tillfälle till den dag som jag hoppas ska komma, då ett utredningsbetänkande rörande denna problematik ligger på riksdagens bord. Detaljerna berör också så många områden att det är ganska meningslöst att ta upp dem nu. Emellertid vill jag beröra den fråga som herr Carlstein senast drog upp, nämligen att reservanterna och utskottsmajoriteten var överens om att vi av statsfinansiella skäl inte kunde göra något åt punktbeskattningen. Ja, men vi har ju under jag vet inte hur många år i följd krävt en allmän skattereform, i vilken ett slopande av den nuvarande punktbeskattningen ingår som ett väsentligt led. Vi menar att man inte hur som helst kan lösrycka vissa delar från helheten, men det är i denna helhet som punktbeskattningen skulle komma att försvinna. Och då kan man inte argumentera så som herr Carlstein gjorde, när man låter år efter år gå utan att lösa problemen, trots att man har haft ett tillfredsställande utredningsmaterial på bordet.

Herr talman! Herr Carlstein säger att reservanterna fallit till föga och begärt en utredning trots att vi konstaterat att vi inte kan acceptera vissa saker i motionerna. Ja, det är riktigt att vi har konstaterat att vissa saker i motionerna inte utan vidare skall anammas. Men just med hänsyn härtill tycker vi att det är fullt motiverat att frågan verkligen utreds.

Man låter bara utvecklingen gå vidare och vill ta itu med de stora problem, som härigenom uppkommer, på annat sätt. En utredning skulle kanske emellertid visa att dessa andra vägar absolut inte är förmånliga. De blir måhända ekonomiskt mer kostsamma. Jag tycker där för att det finns anledning att utreda dessa frågor.

Herr talman! Det är inte fråga om att bedriva någon låt-gå-politik på detta område. Jag nämnde en rad åtgärder som riksdagen vidtagit för att försöka komma till rätta med den naturförstöring som nu pågår. Jag tog exemplet med naturvårdsverket, som helt har till uppgift att arbeta med dessa frågor. Jag kunde också ha nämnt planverket. Jag nämnde dessutom det förslag till miljöskyddslag som nu föreligger. Jag hänvisade också till de 50 miljoner kronor, som vi är beredda att årligen anslå under en femårsperiod. Därest industrin svarar på detta bud innebär det att man satsar en miljard kronor: under en femårsperiod för att försöka komma till rätta med dessa mycket allvarliga problem. Men när jag sedan säger att vi inte tror att det går att använda skatteformen för att komma till rätta med problemen stöder jag mig på att vi i så fall fortfarande åstadkommer en rad punktskatter. Fru Nettelbrandts uppmaning i dag att vi skall sikta till en skattereform för att undanröja missförhållandena innebär ändå att hon pläderar för att vi med skatteinstrumentet skall försöka påverka människors konsumtionsvanor. Folk skall alltså helst inte köpa en dryck i ett engångsemballage utan bör välja någon annan dryck, man skall inte använda en olja som har för hög svavelhalt o.s.v. Vi skall alltså styra konsumtionen på detta sätt med hjälp av beskattningen. Vi tror inom utskottsmajoriteten inte på denna möjlighet utan menar att man får följa andra vägar för att komma till målet. Herr Sundkvist talade tidigare om uppvärmningen av fastigheter och menade att man bör övergå till eluppvärmning, vilket också skulle stimuleras skattevägen. I många kommuner har man emellertid i stället valt att anlägga ett fjärrvärmeverk med en ordentlig reningsanordning för = att komma till rätta med nedsotning och luftföroreningar. Också denna lösning måste då premieras. Det finns en rad sådana alternativ som man måste ta ställning till om man skall lösa problematiken skattevägen. Jag är övertygad om att man måste välja andra vägar för att komma till rätta med dessa frågor.